Herr talman!

Regeringen gav i oktober 2011 Livsmedelsverket ett uppdrag att bland annat lämna ett förslag till regler för att begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror. Livsmedelsverkets slutsats var att avvakta med nationell lagstiftning och invänta Europeiska kommissionens rapport som har aviserats till december 2014. Livsmedelsverkets förslag har remitterats, och de flesta remissinstanser delar Livsmedelsverkets bedömningar. Det är viktigt med nyttiga livsmedel, goda matvanor och en varierad kost. Sedan flera år tillbaka har Livsmedelsverket fört en kontinuerlig dialog med livsmedelsbranschen om att ta bort transfetter i livsmedel. Livsmedelsverket har genom dialoger med branschorganisationer lyckats få ned andelen industriellt framtagna transfettsyror i livsmedel. Den svenska livsmedelsbranschen har genom egna åtgärder ersatt industriellt framställda transfettsyror med andra fettråvaror. Den så kallade matkorgsstudien som Livsmedelsverket har genomfört visar att maten i dag innehåller endast små mängder transfettsyror. Den största delen kommer från mejeriprodukter där de ingår som en naturlig del. Intaget av transfettsyror i Sverige är i nivå med och i vissa fall lägre än vad som konsumeras i Danmark, Norge och Finland. Nivån är under den högsta nivå som WHO rekommenderar - 2,5-3 gram per dag för en vuxen person. Detta ska ställas i relation till intaget av mättat fett som är 3 gånger högre än WHO:s rekommenderad högsta intag. Riskerna med transfettsyror är angelägna att bevaka, och intentionen att minska intaget av transfettsyror bör fortsätta. En i fortsättningen frivillig minskad användning av härdade fetter och delvis härdade fetter i olika produkter är önskvärd. Regeringen anser att Livsmedelsverkets arbete med att tillhandahålla relevant information och kunskap hittills har haft en bra effekt inte enbart på produkterna utan också på folkhälsan. Skulle en nationell lagstiftning införas före en eventuell EU-reglering skulle detta innebära merarbete och merkostnader för både myndigheter och företag eftersom lagstiftningen skulle behöva anpassas till nära i tid kommande gemenskapsregler. Regeringen bedömer därför att Europeiska kommissionens rapport bör avvaktas innan några eventuella lagstiftningsåtgärder vidtas. Jag gör alltså samma bedömning nu som i juni 2011 att det är angeläget att främst eftersträva harmoniserade EU-regler.

Herr talman! Tack för svaret! Men det är då anmärkningsvärt hur trögt det ska vara att få igenom en lagstiftning mot transfett i Sverige. Det är nu över två år sedan riksdagen fattade beslut i mars 2011 om att lagstifta, såsom i Danmark, om att förbjuda industriellt transfett. Sverige kom i kapp omvärlden. Det var en seger för vetenskapen, folkhälsan och konsumenterna. Men vad "bidde" det av det, när vi har en regering som inte vill? Det dröjde sex månader innan regeringen gav uppdraget till Livsmedelsverket. Spelar inte riksdagsbeslut någon roll för alliansregeringen? Betyder inte riksdagens majoritet någonting för ansvarig minister Eskil Erlandsson? Nu läser jag ur underlaget, det vill säga betänkandet, som ligger till grund för riksdagens beslut, under rubriken "Utskottets ställningstagande": "Ett antal olika studier har genom åren pekat på kopplingen mellan s.k. transfetter och olika sjukdomar. För den som äter mycket transfetter ökar risken att drabbas av bl.a. hjärtsjukdom, bröst och prostatacancer, insulinresistens och försämrat immunförsvar. I Danmark infördes 2004 regler som innebär att högst 2 % av den totala mängden fett i ett livsmedel får vara industriellt framställt transfett. I Sverige finns däremot inga regler som begränsar mängden transfett i livsmedel. I stället för att reglera mängden industriellt framställda transfetter har diskussioner förts med livsmedelsindustrin i syfte att få producenterna att använda fettråvaror med en högre andel omättat fett eller att minska fettinnehållet. Huvudlinjen för att minska andelen transfetter tycks vara att livsmedelsindustrin ska sanera sig själv. Men alla livsmedel som säljs i Sverige är inte producerade här, och företagen får på så sätt olika spelregler. Den som äter på restaurang vet inte om maten innehåller transfett. Som konsument är det omöjligt att veta om en produkt innehåller transfett eller inte. Det i Sverige genomförda arbetet för att minska transfetterna i livsmedel har hittills inte gett tillräckliga resultat. Utskottet anser därför att regeringen snarast bör lägga fram lagförslag till riksdagen om förbud mot transfetter i livsmedel, i likhet med vad som gäller i Danmark. Det anförda bör ges regeringen till känna." Vidare anfördes följande i betänkandet: "Utskottet är däremot inte berett att föreslå någon åtgärd med anledning av det framförda kravet om att på EU-nivå driva på när det gäller en reglering av användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel." Alliansregeringens minister sade nu i sitt svar att det är just vad regeringen tänker göra, nämligen invänta EU-rapporten från 2011 - trots att utskottet och riksdagen beslutade att lagstifta i stället för att vänta på ett EU-beslut. Hur kan ministern påstå att det inte finns produkter med höga halter av transfett i Sverige? När gjordes den studie som ministern hänvisade till i sitt svar? Jag vet att det gjordes en studie för flera år sedan i samband med en stor debatt. Har studien återupprepats?

Herr talman! Efter att riksdagen lämnade sitt tillkännagivande gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag i oktober 2011 att analysera hur ett nationellt regelverk skulle kunna utformas. Livsmedelsverket lämnade en rapport den 29 juni 2012. Denna rapport har därefter remissbehandlats. Jag tillåter mig att upprepa bedömningen. Den bedömning som Livsmedelsverket har lämnat är att vi bör vänta med en eventuell lagstiftning och avvakta kommissionens rapport som aviserats till december 2014. De flesta remissinstanserna och regeringen stöder denna slutsats. Varför gör vi det? Jo, vi gör det därför att det om vi först nationellt ska lagstifta och införa förordningar på området och sedan anpassa oss till vad Europeiska gemenskapen kommer fram till kort därefter kan innebära ett stort merarbete för myndigheter och företag i vårt land. Det skulle dessutom skapa - tror jag - en förvirring hos såväl konsumenter som bland landets företagare om vad som egentligen gäller. Hur är det med vårt intag av transfettsyror i vårt land? Som jag sade i mitt huvudanförande är intaget i vårt land i paritet med vad andra människor får och i vissa fall lägre. Jag exemplifierade det med att vi har ett lägre intag i vårt land än vad man har i till exempel Danmark, Norge och Finland. Vi har också ett intag som är under den högsta nivå som WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar. Vårt intag är, enligt de bedömningar som är gjorda år 2010, 1,7 gram per dag för en vuxen person. I de nordiska länderna, som jag räknade upp, ligger intaget högre än detta. 1,7 gram är alltså betydligt lägre än vad WHO rekommenderar som högsta dagliga intag, vilket är 2,5-3 gram per dag.

Herr talman! Strålkastarljuset har inte varit riktat mot transfetter på ett tag, och produkter med en ganska hög andel transfett finns i dag på hyllorna i våra butiker. Även om det finns ett genomsnitt, som ministern hänvisar till, innebär inte det att människor äter precis det som är genomsnittet. Det innebär att vi i Sverige i dag fortfarande kan köpa produkter som innehåller både 4, 6 och 8 gram transfett per 100 gram. Vid en stickprovskontroll i år på tre stora matvarubutiker i Malmö kunde man se att av 24 produkter innehöll 14 mellan 4 och 8 gram transfett per 100 gram. Det är en ganska hög andel. Nu, 2013, finns det alltså produkter med så hög halt här i Sverige. Trots att ministern liksom Livsmedelsverket tidigare sagt att marknaden själv kommer att reglera detta är det inte så enkelt. Även om vi har ansvarsfulla svenska företag som verkligen försöker har vi också ett antal producenter som inte bryr sig. Det är inte förvånande att ministern obstruerar. Ända sedan jag lyfte upp frågan om att lagstifta mot transfetter, precis som EU-landet Danmark har gjort, har alliansregeringen varit emot, liksom branschen. Men det finns också företag som skulle välkomna en lagreglering, som ser att det är viktigt att svenska och utländska företag kan verka på samma villkor. Att invänta en rapport från EU innebär inte att det kommer att bli direktiv, det vill säga lag, på EU-nivå inom en snar framtid. Om det vore så att en lag snart är på plats skulle jag hålla med ministern. Ministern sade att Livsmedelsverket i juni 2012 rapporterade och föreslog att man skulle vänta med uppdraget. Ja, jag kan förstå det om det var så att det snart skulle vara en lag på plats. I fotboll ska man döma för något som heter obstruktion, ett otillåtet sätt att hindra en spelare. Man kan verkligen fråga sig varför alliansregeringen med minister Erlandsson i spetsen ägnar sig åt obstruktion. Tyvärr kan jag inte se att det handlar om något annat. År 2009 skärpte Världshälsoorganisationen, WHO, tonen i transfettsfrågan. Sambandet mellan industriellt transfett och hjärt-kärlsjukdom är ett av de bäst belagda som finns. Bara en enda faktor är lika tydligt bevisad som farlig för hjärtat, och det är snabba, lättsmälta kolhydrater som finns i exempelvis läsk, potatismos och vitt bröd. Industriellt tillsatt transfett kan du hitta i kakor med lång hållbarhet, pulversåser, friterad mat och billiga importerade varor. Men du som konsument kan inte veta, eftersom tillsatt transfett är tillåtet och inte behöver anges i innehållsdeklarationen. Jag beklagar verkligen att vi inte har en regering som vill genomföra en lagstiftning som den som finns i Danmark. Det skulle vara klädsamt om ministern åtminstone ville försöka stifta en lag såsom de har i Danmark.
Herr talman! Det diskuteras om industriellt framställda transfetter är farligare än naturliga transfetter som finns i vissa mejeri och köttprodukter. Men utifrån den vetenskapliga studie som finns på detta område verkar det inte vara någon skillnad mellan naturliga transfetter och industriellt transfett som påverkar kroppen. Livsmedelsverkets syn på transfettsyrors effekt och huruvida det är skillnad på naturligt förekommande och industriellt framställda transfettsyror baseras till största delen dessutom på ett expertutlåtande som kommer från Europa, från Efsa. Det råder inom Europa mycket stor konsensus runt detta påstående som både Livsmedelsverket och jag nu gör. Kommer vi då som konsumenter att på ett bättre sätt kunna informera oss och på så sätt välja huruvida vi vill äta produkter med dessa syror? Ja, nya regler kommer att ge konsumenterna mer information än vad som är tillgänglig i dag, och detta i närtid. I dag säger reglerna att man måste ange om fett finns i ett livsmedel och om det är härdat. Men transfetter förekommer också i fetter som är bara delvis härdade. Med de nya märkningsregler som ska börja gälla den 14 december detta år, om några månader, kommer konsumenterna att få mer information om sammansättningen av fetter i livsmedel. Då ska det anges på förpackningarna om fettet är härdat men också om det är delvis härdat. Mängden transfett kommer på så sätt att framgå av de märkningsregler som vi kommer att ha efter den 14 december 2013. Kommissionens förslag till nya regler innebar att man frivilligt ska kunna få ange mängden transfett i innehållsföreteckningarna, och Sverige stödde det förslaget. Men detta förhandlades tyvärr bort i slutförhandlingarna, dock inte beroende på att Sverige inte stödde det.

Herr talman! Som jag skrev i min interpellation råder det stor konsensus på global nivå när det gäller synen att transfetter förorsakar hjärt-kärlsjukdom. Däremot har Sveriges regering och Livsmedelsverket tydligen selektiv hörsel. Visst är det bra om man märker produkter i butik, men förslaget att frivilligt ange halten transfett kom inte med i beslutet, som Eskil Erlandsson nyss sade. Ska man som konsument hela tiden behöva ha förstoringsglas med sig när man går och handlar? Är det inte bättre att detta regleras så att man som konsument slipper köpa sådana produkter som man uppenbart vet innehåller för hög halt transfett? Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg går det alltså att i Sverige i dag hitta produkter som innehåller en mycket hög andel. Av de 24 produkterna i matvarubutiker i Malmö var det egentligen bara 2 som innehöll halter lägre än 2 gram transfett per 100 gram. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag skulle gärna vilja att man också ser det utifrån ett företagskonkurrensperspektiv och att det är lika villkor för de företag som verkar i Sverige. Centerpartiet brukar ju värna att vi ska ha lika villkor när det gäller företagens möjligheter, och då borde det väl gälla i den här frågan också. Eller hur, Eskil Erlandsson?
Herr talman! Tack, Gunvor G Ericson, för interpellationen! Detta är viktiga frågor att diskutera. Låt oss vara överens om att sambanden mellan till exempel fetter i mat och risken för hjärt-kärlsjukdomar är komplexa, liksom andra samband. Förutom att man höjer nivån av så kallat ont kolesterol vet vi emellertid att man med alltför hög andel transfettsyror också sänker nivån av det så kallade goda kolesterolet, och det ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. När det gäller andra hälsoeffekter som har framhållits i den här debatten har man, såvitt jag känner till, inte klart kunnat belägga att det finns tydliga samband. Den forskning som finns är motstridig, och man kan i dagsläget inte säga om det finns några egentliga och relevanta samband eller inte. Resultaten av de senaste sammanställningarna av vetenskapliga studier som jag och mina medarbetare har haft möjlighet att ta del av pekar på att sammansättningen av fettet är viktigare än mängden fett och att en del av det mättade fettet i maten bör ersättas med fleromättat fett. Mot denna bakgrund är det naturligt att vi är medvetna om risken och att livsmedelsindustrin fortsätter att jobba aktivt med att minska sådant som vi vet är skadligt för vår hälsa i de produkter som de framställer åt oss. Så här långt har man till mycket stora delar, tycker jag, tagit sitt ansvar.